Herr talman! Eva-Lena Jansson har ställt frågor till Maud Olofsson om taxinäringen. Eva-Lena Jansson har frågat om näringsministern avser att vidta några åtgärder för att den seriösa taxinäringen ska skyddas mot osund konkurrens och även om näringsministern avser att ta några initiativ för att öka kontrollen av taxinäringen liknande den som görs exempelvis i restaurangbranschen. Arbetsfördelningen i regeringen är sådan att det är jag som ansvarar för dessa frågor. Jag har sagt det ett antal gånger och vidhåller det jag sagt tidigare - jag anser att tillsyn och kontroll är det viktigaste redskapet för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten och därmed den osunda konkurrensen som finns inom taxinäringen. Ekonomisk brottslighet och osund konkurrens inom taxinäringen är inget som uppkommit under de senaste åren utan något som funnits även före avregleringen år 1992. Det säger en hel del om problemdynamiken. En effektiv tillsyn och kontroll är den mest lämpade och effektiva insatsen mot dem som fuskar. Samverkan mellan ansvariga myndigheter har visat gott resultat. Polisens, Skatteverkets, Ekobrottsmyndighetens, Försäkringskassans och Transportstyrelsens kontroller av taxinäringen anser jag vara rätt väg i arbetet med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten inom taxinäringen. Vad gäller hutlösa priser för taxiresor är det något som kommer att åtgärdas inom kort. Transportstyrelsens rapport om en översyn av prisinformation för taxiresor har inkommit till Näringsdepartementet. Beredning av förslagen pågår. Främst rör det sig om en förenklad och läsvänlig prisinformationsdekal så att kunden själv kan avgöra om priset på resan är acceptabelt eller ej. Man pratar om problem med "hutlösa" priser av oseriösa taxibolag men dess värre är det ovisst hur stort problemet verkligen är. Transportstyrelsen ska därför inom kort påbörja en kartläggning av problemets omfattning.
Herr talman! Tack, Åsa Torstensson, för svaret! Bakgrunden till den här interpellationen är att det vid samtal med både taxichaufförer och turister har framkommit att väldigt många utsätts för oseriösa åkare. Vi vet att det kommer att vara ökad turisttillströmning i Sverige den här sommaren. Det är jättepositivt, men det är inte positivt om turisterna blir lurade när de kommer hit. Man tar hutlöst betalt av framför allt utländska turister. Det har varit synpunkter på detta både ute vid Arlanda och inne i centrala Stockholm, men det förekommer lite överallt. Risken med oseriösa företag är dels att kunden får betala ett överpris, dels att det blir osund konkurrens med den seriösa taxinäringen. Det finns ju också företag som inte fullgör sina skyldigheter utan skattefuskar - därav mina frågor till näringsministern, som jag vände mig till eftersom jag ansåg att detta var en närings och turistfråga. Svaret från Åsa Torstensson är, om jag uppfattar det rätt, dels att en utredning ska lösa frågan, dels att det ska bli ett klistermärke. Nu tror jag att frågan är lite mer komplicerad än så. Den förra regeringen tillsatte ju en utredning för att se över detta med taxinäringen. I utredningen beskriver man vad som händer om man inte vidtar några åtgärder. Man skriver att om man inte vidtar några åtgärder kommer den ekonomiska brottsligheten inom taxinäringen förmodligen att fortsätta. "Skatteverket har uppskattat summan av den oredovisade omsättningen inom näringen till ca 4 miljarder kronor per år. Enligt utredningens uppfattning finns det starka skäl att försöka motverka sådan brottslighet . Om någon sådan reglering inte sker torde den ekonomiska brottsligheten inom taxinäringen förbli fortsatt omfattande." Att lösa detta med en utredning eller ett klistermärke tror jag inte går. Jag tror inte att man kommer till rätta med det. Det fanns ett förslag här i riksdagen nu i veckan om så kallade tömningscentraler för taxiägare. Det skulle vara ett sätt att åstadkomma en riktig reglering och försöka komma åt dem som fuskar. Det är viktigt att komma åt fuskare i alla branscher, och jag tror att man gör det genom att sätta in olika typer av kontroller, precis som man har gjort i restaurangbranschen. Jag tycker att statsrådets svar är ett passivt svar. Jag är faktiskt bekymrad. Om turister blir lurade att betala orimliga priser och det också försvinner skatteintäkter som annars skulle komma allmänheten till del genom välfärdsverksamheten, och regeringen väljer att inte göra något åt det är det oroande. Regeringen har sagt att människor fuskar i både sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Under förra mandatperioden ökade vi, Socialdemokraterna, kontrollen, men den här regeringen har valt att i stället straffa de sjuka och arbetslösa genom att sänka ersättningen och därmed försöka komma åt dem som fuskar. Men när det gäller fusket i taxinäringen vill regeringen bara fortsätta utreda, trots att branschen har visat att det behövs ökad kontroll. Det finns också en utredning om detta sedan tidigare. Jag undrar därför: Varför är ministern så passiv i den här frågan? Är det inte en viktig fråga att försöka komma till rätta med? Räcker det verkligen med ett klistermärke för att utländska turister ska kunna känna sig säkra?
Herr talman! Jag håller med Eva-Lena Jansson om att det är oerhört viktigt att man agerar mot skattefuskare. Därför var jag tydlig i mitt svar. Detta är ett pågående arbete, och det pågår en intensifiering i samverkan mellan de ansvariga myndigheterna som just har till uppgift att komma åt skattefuskare. Det handlar om Polisen, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan och Transportstyrelsen, som har lagt ökat fokus på taxinäringen sedan några år tillbaka i syfte att just komma åt skattefuskare. Prissättningen mellan kunden och taxiföraren är en väldigt speciell situation i förhållande till andra situationer som involverar en säljare och en kund. Det är väldigt ofta en engångsförbindelse, vilket gör att information är A och O. Det har man pekat ut tidigare. Transportstyrelsens rapport, som just nu bereds i Regeringskansliet, pekar på vikten av tydligare information, så att kunden kan göra tydliga självständiga val och jämförelser. Det är i allra högsta grad viktig information för den enskilde kunden som köper en tjänst. Vi kan återkomma till diskussionen om tömningscentraler. Det är mycket tydligt i det underlag som har redovisats att just fuskandet är starkt relaterat till de större städerna. Eva-Lena Jansson förordar att vi ska införa regler och nya kostnader som drabbar en hel bransch.

Det är alltså en oerhört tydlig kontroll. Eva-Lena Jansson är dock beredd att lägga en tung regelbörda på hela taxibranschen trots att det är ganska unika områden som befinner sig i den specifika skattefuskarsituation som Eva-Lena Jansson beskriver. Det är därför det är oerhört viktigt att det arbete som de olika ansvariga myndigheterna har påbörjat fortsätter, och jag tror att det är kontroll och uppföljning som är otroligt viktigt här.
Herr talman! Nu har vi fått höra av Åsa Torstensson att det bara är i storstäderna det fuskas i taxinäringen. Det vore intressant att veta vad det finns för fakta på detta. Jag uppfattar nämligen att man om man kan lägga ut en kontrolluppgift och säkerställa att tömningscentralerna finns väl får bestämma hur man gör det, vilken kostnad det ska vara till, i vilken omfattning det handlar om konkurrensen och så vidare. Denna regering har valt att till exempel sänka ersättningen för både sjuka och arbetslösa eftersom, säger man, några fuskar och inte är sjuka eller arbetslösa. Man har lagt ut detta på alla som är sjuka eller arbetslösa med samma motiv, nämligen att det är några som fuskar. Då ska man se till att straffa hela den grupp som är arbetslös och sjuk genom att sänka ersättningen. Denna regering var också den regering som lade fram höjda arbetsgivaravgifter för de minsta företagen, vilket drabbade taxinäringen - speciellt ensamåkare i många av de mindre kommunerna i Sverige. Det är klart att denna regering har gjort sina egna val. Register på restauranger har också tillämpats på många restauranger i små städer där fusket kan vara mindre. Det är dock viktigt att hela branschen får vara med och ta ansvar för att sortera bort det, och jag tror att många företagare uppskattar att man får bort oseriös konkurrens. År 2004 räknade man med att 4 miljarder försvann ur statens kassa. Det är jätteviktigt att komma åt de pengarna. När det gäller utländska turister är frågan vad man var beredd att göra för att de skulle kunna känna sig säkra. Det finns nämligen ett problem med de oseriösa åkarna: Det är inte bara det att de tar ut överpris, utan det finns också svarttaxi som utnyttjar och begår brott mot både enskilda turister och svenska medborgare. Det är jätteviktigt att det finns bra information. Om man nu har valt klistermärket är frågan: Vilket samarbete hade man tänkt med till exempel Visit Sweden, som jobbar väldigt mycket med turistverksamhet och de utländska turister som kommer till Sverige? Ska de kunna ha till exempel en informationsbroschyr som talar om att det i de större städerna finns oseriösa åkare, varnar för detta och berättar hur klistermärket ska se ut? Detta framkommer inte i svaret. Jag tycker att det är en väldigt defensiv minister, som hänger upp sig på att man inte vill införa ett regelverk som faktiskt skulle gynna de seriösa åkarna med motiveringen att det inte är alla som fuskar. Jag vet att det inte är alla som fuskar, men vi vill få bort dem som fuskar och inte betalar sin skatt och fullgör sin skyldighet mot det allmänna. Denna regering verkar dock ha som princip att man belönar dem som fuskar när det gäller näringsverksamhet med bestraffar dem som är sjuka och arbetslösa. Det är någon sorts omvänd politik som jag inte riktigt har begripit, herr talman, men jag inväntar infrastrukturministerns svar på dessa frågor.

Herr talman! Jag kunde inte låta bli att gå in i denna debatt när man började prata om att det är i storstäderna det fuskas. Som urstockholmare måste jag säga att jag tror att det fuskas på andra håll i landet också. Jag är verkligen förvånad över att Sveriges infrastrukturminister säger att man inte kan införa regler som skulle minska detta fusk på mellan 2 och 4 miljarder - ja, herr talman, det är ingen som vet hur mycket det faktiskt fuskas, för det kan man aldrig räkna ut. Fusket syns liksom inte. När det gäller att detta skulle drabba en hel bransch och bli väldigt krångligt tror jag att de flesta i denna bransch - de som inte fuskar, vill säga - skulle vara glada om man slapp den illojala konkurrens detta medför. Det är faktiskt så att det till syvende och sist är de som åker taxi som får betala, oavsett om det handlar om fusk eller om det handlar om nya regler för tömningscentraler. Denna fråga är utredd nu. Man hade hoppats att det skulle komma något förslag från regeringen, som annars så nitiskt - precis som Eva-Lena Jansson diskuterade här tidigare - jagar dem man misstänker fuskar. När det gäller taxiåkare verkar det dock som att man ser mellan fingrarna. Jag måste alltså instämma i det Eva-Lena Jansson sade om att regeringen gör sina val. Det kanske beror på att detta problem, herr talman, är störst i storstadsområdena. Det är väl där man åker mest taxi. Inom kort kommer vi att ha ett evenemang i denna stad som kommer att leda till att många reser hit: Vi ska ha ett kronprinsessbröllop, vilket är glädjande. Man måste ändå säga att det av alla dem som kommer att behöva ta taxi säkert kommer att vara många som inte får rätt information utan blir lurade. Transportstyrelsen ska inom kort påbörja en kartläggning av problemets omfattning, och min fråga till ministern är: Kommer Transportstyrelsen att särskilt under denna period vara ute för att se hur mycket det faktiskt fuskas inom taxibranschen vad gäller att köra svart? Jag hoppas att alla de som är sjysta åkare, vilket är de flesta, lyssnar till ministern när hon säger att det blir regelkrångel med att vara ärlig. Jag tror faktiskt inte att branschen tycker på det sättet, herr talman.
Herr talman! Jag är mycket medveten om att Eva-Lena Jansson och jag har vitt skilda synpunkter när det gäller att stärka företagandet i det här landet. Specifikt har vi vitt skilda synpunkter och ambitioner vad gäller att minska regelkrånglet för företagandet. Det är naturligtvis så, om jag ska vara övertydlig, att det om taxiföretag till 98 procent har verksamhet som är offentligt upphandlad är ett oerhört tydligt kontrollsystem i ett sådant förfarande. Därför är det naturligtvis vitt skilda situationer när man just identifierar företag utanför de större städerna kontra storstadssituationen. Det är också därför vi arbetar mycket konsekvent just med att kontrollera branschen, allt i syfte att få bort de oseriösa. Vi har nämligen regler att följa och hantera. När vi pratar om tömningscentraler låter det på Eva-Lena Jansson och Christina Axelsson som att det är lösningen och att det därmed inte går att fuska. Vi får väl vara lite ärliga och säga att för den som tänker fuska är även tömningscentraler något det är möjligt att kringgå. Det är så med den teknik vi har att hantera. Initiativ har tagits och uppdrag har lagts ut på grund av eller tack vare att vi har en dialog med Visit Sweden och hotell och restaurangkedjorna. Där har man tydligt signalerat vad man har upptäckt. Det är därför vi arbetar vidare med att skapa bra förutsättningar för att kunden ska kunna avgöra om det är rimliga priser. Kunden ska kunna göra jämförelser mellan olika taxiföretag och känna sig välkommen när man kommer till Stockholm eller till Sverige, naturligtvis även utländska besökare. Arbetet med kontroll och med att komma åt skattefiffel fortsätter, och det tror jag är det mest effektiva.

Herr talman! Jag måste säga att det är häpnadsväckande att vi har ett statsråd som inte vill stävja skattefusk utan säger: Det är så svårt, folk kommer att fuska ändå, det är ingen idé att försöka göra någonting åt det. Med all respekt för att vi har olika politiska uppfattningar - men om taxiåkare till 90 eller 98 procent får sina körningar via offentliga medel är det då inte rimligt att redovisa det? Det vore ett väldigt bra sätt att säkerställa att inte 4 miljarder försvinner från de totala skatteintäkterna. 4 miljarder, hur mycket är det? Ja, det är nästan lika mycket som hela den kommunala verksamheten i Örebro kommun omsätter. Där man har 10 000 anställda inom välfärdsverksamheter som skola, äldreomsorg, barnomsorg. Det är massor med pengar som bara försvinner ut i svart verksamhet.

Om man som turist upplever att man blir lurad är viljan och önskan att komma tillbaka mindre därför att man har fått betala orimliga priser. Man får en helt felaktig kostnadsbild av hur det är att besöka Sverige. Många av de taxiåkare som jag har träffat har påtalat den oseriösa konkurrens som breder ut sig och visar att det finns ett behov av kontroll. Jag hoppas att vi ska kunna komma till rätta med det, men jag får väl vänta till efter den 19 september när De rödgröna tar regeringsmakten.
Herr talman! Jag måste erkänna att även jag häpnar över det svar som Åsa Torstensson lämnar till oss här i dag. Men jag är ändå glad över att vi fick ett svar; annars är inte det något som Åsa Torstensson är känd för i interpellationsdebatter. Infrastrukturministern säger att det här inte är den enda lösningen. Nej, jag kan hålla med om det. Tömningscentraler är inte den enda lösningen, men det är en bra lösning för att hitta dem som fuskar. Jag förstår inte varför den moderatledda regeringen så hårdnackat har gått emot en sådan här reform när man har varit så angelägen om att göra reformer på andra sätt som faktiskt har försvårat för människor, inte minst de sjuka och arbetslösa. Ministern berömmer sig för att ni har tagit initiativ, gett uppdrag och talat med restaurangbranschen. Men jag undrar om man har talat med taxibranschen. Det är väl viktigt att lyssna till dem som är sunda åkare och höra hur de vill ha det och hur de vill stävja den konkurrens som inte är i linje med de lagar och regler som vi har byggt upp i samhället. Jag måste avslutningsvis få säga att jag är stolt över min huvudstad, min hembygd Stockholm, och jag tycker att det är angeläget att de som kommer hit ska känna sig trygga och inte ska bli lurade för att de behöver ta en taxi.
Herr talman! Jag tycker precis som Christina Axelsson att människor ska kunna känna sig välkomna till Sverige och till den vackra huvudstaden. Det är därför som arbetet för att förbättra informationen för tillfälliga besökare som behöver använda sig av taxi är viktigt, och det arbetar vi vidare med. Vid det korta tillfället finns en direkt relation mellan köpare och säljare av en taxiresa, vilket gör att det är viktigt med bra information för tillfälliga besökare. Det kom några konstiga påståenden från Eva-Lena Jansson eller om det var Christina Axelsson med anledning av situationen för taxiföretag utanför storstäderna. Ingår man i en offentlig upphandling och det är offentligt upphandlade resor ingår man i ett kontrollsystem. Ni är beredda att lägga ytterligare kostnader på en hel bransch i stället för att bejaka att, som regeringen har valt att göra, tillföra nya resurser till polisen generellt sett så att man kan beivra brottslighet. Där ingår brottsligheten inom taxinäringen.